Fru talman! Thomas Morell har frågat mig om jag avser att föreslå ett riktat stöd för avställda turistbussar enligt modell från Sveriges Bussföretag och Transportföretagen. Det är ett mycket besvärligt läge som vårt land befinner sig i med anledning av den pågående pandemin och dess följdverkningar. Regeringen följer utvecklingen mycket noga för att minska och förhindra fortsatt smittspridning men också dämpa effekterna på jobb och företag. Vi för därför en ganska tät dialog med det svenska näringslivet om detta. Många branscher, däribland företag som utför busstransporter, har drabbats hårt ekonomiskt till följd av pandemin. Senast den 9 november, det vill säga för några veckor sedan, presenterade regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna förlängningar på flera av de stora stödåtgärder som har tagits fram under vår och sommar för att möta pandemin och mildra dess effekter på jobb och företag. Den 5 november beslutade regeringen om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Det är ett stöd som har särskild betydelse för en betydande del av bussbranschen. Dessa företag utgör en viktig del av det svenska transportsystemet. Regeringen analyserar kontinuerligt effekterna av de presenterade stödåtgärderna och följer utvecklingen noga, inte minst i dialog med det svenska näringslivet och dess intresseorganisationer.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Ja, i våras drabbades världen och Sverige av pandemin, en pandemi som formligen slagit undan benen på bussbranschen och för all del också många andra branscher. Bussbranschen störtdök i samband med att vi fick detta utbrott och rekommendationerna kom att vi skulle undvika att resa. Bussbranschen lever ju på att transportera människor till besöksmål eller vad det nu kan vara, så när pandemin slog till blev det stopp i verksamheten. Det finns företag som har minskat med 95 procent. Det är nästan stillastående, kan man säga. Det kommer ju ett liv efter pandemin, och då måste samhället fungera. Vi måste ha fungerande företag som kan starta upp igen och utföra de transporter som vi kommer att vara i behov av, för hur det än är kommer människor att kunna börja resa igen när vi är igenom krisen. Nu ser vi ett litet ljus i tunneln i vaccinationsdiskussionerna. Det kan bli fråga om allmän vaccinering, kanske till sommaren, och sedan får vi se hur pass snabbt utvecklingen går till att vi kan starta upp samhället igen. Men då vill det till att det finns företag som kan utföra de transporter som samhället behöver. Bussbranschen är också som en stödfunktion till järnvägstrafiken - en ganska omfattande stödfunktion, vill jag påstå, för när det blir störningar i tågtrafiken kallar man in bussar för att ersätta de tåg som då står still. Men det sprider sig inte över alla bolag, utan det är de som ligger utmed de stora järnvägsstråken som kan få del av detta. Det är inte tillräckligt för att man ska kunna bedriva sin verksamhet eller ha en trygghet i verksamheten, utan det måste till annat. Sedan är det så att på en normal marknad, när verksamheten fungerar som den brukar göra, kan man köpa på sig fordon när man får utökade transporter och sälja av fordon när transporterna blir färre. Den naturliga regulatorn finns inte i dag. Om jag nu sitter med kanske fyra fem bussar och har stopp i verksamheten måste jag ju göra allt jag kan för att minska mina kostnader. Men det finns ingen marknad som jag kan sälja av ett fordon på, för vem ska köpa det? De andra står också still. Den naturliga regulatorn, den naturliga möjligheten att sköta flödena med pengar, den finns alltså inte i dag. Nödbromsen har verkligen slagit till i verksamheten. Många företag blöder, och många kommer att duka under om det inte kommer att finnas stöd även fortsättningsvis. Svenska Bussbranschens Riksförbund har lagt fram ett förslag på hur man skulle kunna övervintra. En buss kostar ju pengar även om den är avställd. Det finns kapitalkostnader i fordonet, så även om man inte har skatter och försäkringar och sådant att betala finns det annat som måste betalas. Frågan är: Kommer regeringen att sätta in åtgärder för att rädda bussbranschen och liknande branscher som lider under pandemin?
Fru talman! Detta är utan tvekan en tuff tid - tuff och väldigt sorglig för dem som har mist anhöriga och en tid av lidande för dem som drabbats av sjukdomen, särskilt för dem som drabbats över tid. Vi vet ju att en del drabbas extra hårt av denna sjukdom. Fru talman! Lägg därtill den chock som mötte vår ekonomi, som jag tycker att Thomas Morell beskriver väl när det gäller bussbranschen. Jag tror tyvärr att beskrivningen skulle kunna gälla många branscher: buss, taxi och flygbranschen, ja, hela transportbranschen. Delar av industrin stod stilla under våren och delar av sommaren. Restaurang-, hotell och eventbranschen, ja, hela besöksnäringen - jag skulle kunna fortsätta ett bra tag till. Detta är den situation vi har, såväl i vårt land som i många andra delar av världen. Det är, fru talman, mot denna bakgrund man ska se de enorma stödåtgärder som regeringen har föreslagit för riksdagen och som riksdagen i nästan alla delar har ställt sig bakom. Vi talar om hundratals miljarder av skattebetalarnas pengar, som vi har använt just för att mildra effekterna för jobb och företagande. Effekten var att vi efter en initial uppgång i antalet konkurser under våren och början av sommaren kunde se en stabilisering under hösten. Jag tror att det var avgörande att vi kunde få ett antal stödåtgärder på plats. På samma sätt, fru talman, har löntagarna drabbats ganska hårt. Arbetslösheten har gått upp kraftigt, och det har naturligtvis varit väldigt svårt för många av de människor som har tappat jobbet - särskilt som det har drabbat branscher som vi vet ofta anställer många unga och också nyanlända, det vill säga de som inte är särskilt etablerade på arbetsmarknaden. Nu, fru talman, ser vi återigen en ökning av antalet smittade, såväl i vårt land som i större delen av Europa. Detta gör naturligtvis att vi har fortsatt vidta åtgärder för att stötta vårt näringsliv. Som jag sa i mitt svar tidigare beslutade vi tidigare under månaden att förlänga ytterligare ett antal av dessa åtgärder, och häromdagen aviserade vi att vi nu också tittar på att ytterligare förlänga både omsättnings och omställningsstödet. Vi tittar på uppskov, och vi har dessutom dessförinnan ytterligare förlängt det stöd som kanske har varit allra viktigast för det svenska näringslivet, nämligen korttidsstödet, till nästa sommar. Fru talman! Detta gör vi därför att vi behöver stå tillsammans och hjälpas åt under väldigt svåra tider. Det kommer vi att fortsätta göra. Thomas Morell hänvisar till det förslag som kommer från bussbranschen. Jag kan försäkra Thomas Morell om att nästan alla branscher har olika förslag och idéer om hur man skulle kunna mildra effekterna. Vi fortsätter föra den dialogen, och jag utesluter inga åtgärder. Även om man kan hoppas på det bästa, det vill säga att det kommer ett vaccin som är potent och kan distribueras bland befolkningen, kan vi inte planera utifrån detta. Vi måste utgå från det vi känner till, och det är mot den bakgrunden vi fortsätter att jobba på och undan för undan antingen lägga fram konkreta förslag eller avisera kommande förslag för att fortsätta stötta det svenska näringslivet så att det förhoppningsvis kan övervintra. Med detta sagt, fru talman, tror jag att vi alla i grund och botten ändå inser att vi kommer att få negativa effekter av detta. Vi får göra vårt bästa för att se till att de blir så små som möjligt, men det kommer tyvärr att bli sådana.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Hoppet är det sista som överger människan, och det är väl gott. Om man följer den utveckling som sker just på vaccinsidan ser det trots allt hoppfullt ut. Det blir bra resultat i de prover man gör. Det senaste jag hörde gällde ett vaccin som man kunde förvara vid +4 grader i stället för att ha det nedkylt till 70. Så visst finns det ljuspunkter, men det måste också finnas ljuspunkter för de företag som lider av den situation vi har i dag. Ska vårt samhälle kunna starta om och fungera vill det till att företagen finns kvar. Vi kan liksom inte starta med ingenting. Persontransporterna är oerhört viktiga för hela samhällsfunktionen. Oavsett om man förflyttar sig med tåg, buss, flyg eller taxi är transporterna en viktig grundbult för hela vårt samhälle och den funktion det har. Därför är det så rasande viktigt att sådana viktiga samhällsstrukturer har en möjlighet att överleva. Har de inte det blir det mycket svårare att starta om övriga delar av samhället. Låt oss för ett ögonblick ändå hoppas att vaccinet kommer så att allmän vaccinering kan ske någonstans under andra halvåret nästa år. Då kan man se ljuset i tunneln och planera lite för hur man ska göra för att övervintra fram till dess. Bussbranschen har lagt fram ett väldigt bra förslag när det gäller att hålla företagarna lite under armarna. Bussarna står ju still. Och ett fordon som inte producerar - bussen är ju en produktionsapparat - kostar pengar. Bussbranschen har lagt fram ett förslag om ett stöd på 1 050 kronor per fordon och per dag som det är avställt, under förutsättning att det har varit avställt under minst en veckas tid. Det är ett ganska bra förslag som gör att företagarna har en rimlig chans att övervintra så att de finns kvar när vi rullar igång vårt samhälle igen. Jag vet att också flygbranschen är i samma situation, liksom taxibranschen och många andra. Alla vill ha stöd och hjälp. Det är skattebetalarnas pengar, men dessa företagare är ju också skattebetalare. Vårt skattesystem måste vara uppbyggt på ett sådant sätt att det fungerar som ett skyddsnät, oavsett om man är företagare eller löntagare, när något sådant här slår till. Det var ingen människa som kunde ana vilka effekter detta skulle få när vi hörde de första rapporterna om covid-19. Men det har fått ett genomslag i vårt samhälle som ingen kunde förutse. Därför får man tänka lite utanför boxen när det gäller hanteringen av detta.
Fru talman! Det gäller inte bara att tänka utanför boxen utan att också agera resolut och snabbt. Jag är inne på mitt nionde år som ledamot i en svensk regering, och jag tror att jag aldrig har varit med om en period som just denna, där vi med åtgärder i en sådan hastighet och av en sådan omfattning har mött en så djup och bred kris. Det dröjde bara någon vecka innan vi kunde komma med besked om ett korttidsstöd, som fortfarande gäller och kommer att fortsätta gälla och som stöttar både företagen och löntagarna så att vi slipper få ännu fler arbetslösa än vi redan har sett. Konjunkturinstitutet gör bedömningen att åtminstone ett par hundra tusen jobb har kunnat räddas på detta sätt. Vi har infört omställningsstöd, hyresstöd, statligt övertagande av delar av sjuklöneansvaret, uppskov med skatter och avgifter, nedsatta arbetsgivaravgifter upp till den trettionde anställda och så vidare - en mängd direkta stöd och garantier och krediter av olika slag. Inte ens för ett land med välskötta statsfinanser, som har haft överskott i statsfinanserna fram till nu, är de resurser som står till förfogande oändliga, även om de är stora. Med flera hundra miljarder i direkta stöd av olika slag tillsammans med garantier på ytterligare omkring 500 miljarder är det alltså klart att vi gör insatser. Och det gör vi just av det skäl som Thomas Morell talar om, nämligen att vi hjälps åt för att övervintra. Jag kan, fru talman, försäkra Thomas Morell att jag är en väldigt optimistisk person. Jag tror verkligen på människan och på att vi, när vi står där i en nödsituation, lyckas göra något som tidigare inte var möjligt: att på mindre än ett år få fram ett potent vaccin. Det är klart att jag hoppas på det. Det tror jag att vi alla gör. Någonstans tror jag att vi alla känner att vi nog kan det här med pandemin nu; det får räcka. Men vi är inte där. Även om det nu kommer positiva besked kan vi inte jobba utifrån hypotesen att detta är slut till nästa år eller nästa höst. Jag hoppas på det; jag tror att vi alla hoppas på det. Men vi måste utgå från det värsta och hoppas på det bästa. Ja, vi kommer att fortsätta att stötta det svenska näringslivet. Vi gör det ofta via generella åtgärder, och det beror på att många av de generella åtgärderna är lättare att införa. De är lättare i statsstödshänseende och dessutom i juridiskt hänseende. De omfattar stora delar av det svenska näringslivet, och mot bakgrund av att pandemin fortsätter har vi precis aviserat att vi kommer att förlänga dem. Vi utesluter inte att man kan behöva vidta ytterligare åtgärder som kan vara specifika. Vi för, som sagt, en hel del dialog med branscher och företag, och jag kan försäkra Thomas Morell om att vi får många goda förslag från branscherna just utifrån den ganska besvärliga situation företagen befinner sig i, där de varken kan producera eller har några kunder. Vi måste hela tiden balansera, så att vi kan använda skattebetalarnas pengar på ett klokt sätt och också se till att så många som möjligt av våra företag och jobb kan övervintra denna eländiga pandemi.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Vi har ett besvärligt läge, och det är många duktiga företagare där ute som verkligen kämpar för att få företagen att överleva och för att skapa förutsättningar så att de kan driva företagen vidare med sina anställda. I dag behöver de hjälp av statsmakterna. Jag får rapporter om att det är krångligt att söka stöden, och de betalas inte ut i den omfattning som behövs. Effekterna är ganska dramatiska. Mellan januari och september 2020 var det en fyrdubbling av antalet uppsagda inom transportsektorn jämfört med 2019. De flesta uppsägningar skedde under mars och april, men vi ser nu att det ökar igen och att kurvan är på väg uppåt. Med andra ord talar mycket för att det kommer att bli värre, och risken är att ännu fler förlorar jobbet innan det vänder. Finns det då inget jobb att komma tillbaka till när det väl vänder blir skadan än värre. Här hoppas jag innerligt att regeringen och statsrådet gör vad som kan göras för att rädda företagen, att man lyssnar på branschen och att man också tar till sig av de förslag som finns för att få bussbranschen att övervintra och överleva denna mycket besvärliga situation. I det här läget är man helt i händerna på de restriktioner som gäller i samhället: Människor ska inte resa vare sig inom regioner eller över regiongränser. Därmed försvinner kundunderlaget för bussbolagen till i princip 100 procent. De klarar inte detta i ett längre perspektiv.
Fru talman! Så är det nog för alla företag: Om man har en situation där man inte kan bedriva verksamhet och därmed inte har några intäkter blir det oerhört svårt i längden. Det vet vi alla. Det är just mot den bakgrunden som vi har infört ett stort antal stödåtgärder, och vi fortsätter med dem och förlänger dem för att kunna möta effekterna av pandemin. Thomas Morell säger nu att det är krångligt. Vi hade precis nyss en diskussion om vikten av att hålla kriminella element borta. När vi använder flera hundra miljarder av skattebetalarnas pengar för att stötta det svenska näringslivet kan man inte bortse från att det också drar till sig lycksökare och kriminella element. Då gäller det att hitta en balans, så att de skattepengar vi använder för att stötta det svenska näringslivet just går till sunda och ärliga företag och inte hamnar i händerna på ligor och organiserad brottslighet. Då måste man ha ett regelverk som säkerställer detta så långt det är möjligt. Sedan får det inte slå över, så att det blir så krångligt att det inte går att använda. Det är denna balansakt som vi försöker göra. Jag ska vara ödmjuk och säga att det är klart att det alltid är lite svårare när man gör något nytt för första gången än när man har en viss erfarenhet av det. Vi har undan för undan skruvat i regelverken, så att de ska fungera. Fru talman! Vi är i ett besvärligt läge. Vi kommer att fortsätta vara i ett besvärligt läge tills vi har ett vaccin som går att distribuera bland befolkningen, så att vi kan slå ut pandemin. Under tiden kommer vi att fortsätta att hjälpas åt. Men jag vore oärlig om jag stod här som näringsminister och sa att vi kommer att kunna möta varje negativ konsekvens som pandemin har på näringsliv och jobb. Det kommer vi tyvärr inte att kunna. Det kommer inget land att kunna. Men vi ska göra vårt yttersta för att mildra effekterna, så att vi kan komma starkare ur det elände som vi är i just nu.